Herr talman! Det här betänkandet handlar alltså om riksfärdtjänsten, och det bygger på en proposition, som miljöpartiet de gröna i allt väsentligt kan instämma i. Det är en bra proposition som inneråller många förbättringar. Detta hindrar inte att vi på en del punkter vill gå litet längre. Därför finns det — Prot. 1988/89:107 också en del reservationer med miljöpartister som undertecknare. 2 maj 1989 Till att börja med kan nämnas reservation 2 som jag yrkar bifall till. Reservationen handlar om en länsfärdtjänst. I reservationen kräver vi en snabbutredning för att det hela skall kunna sättas i gång i stor skala i hela landet. Bakgrunden är ju den att det ofta finns irriterande kommungränser som skapar problem för handikappade som är beroende av resorna. Ibland kan det vara ganska konstiga saker som gör att vederbörande inte kan resa för att hälsa på vänner och släktingar. Vi tror att en länsfärdtjänst skulle passa mycket bra. Försök visar också att det hela fungerar bra. I reservation 3, som jag yrkar bifall till, pläderar vi för en bättre kollektivtrafik, en kollektivtrafik som i större utsträckning än i dag är handikappanpassad. Reservationen liknar alltså många av de reservationer som vi har haft tidigare i andra betänkanden. Det har gällt minibussar, större anslag till handikappanpassningen, osv. Återigen vill vi understryka vikten av att kollektivtrafiken blir mer handikappanpassad. I Borås har vi ett bra exempel på vad det här kan betyda. Där har transportforskningen drivit försöksprojekt beträffande i hög grad handikappanpassade minibussar. Med minibussarna kan man köra omkring i bostadsområdena i lugnare takt än vad vanliga bussar gör. Bussarna har ett bra insteg, och de är rymliga. Naturligtvis kostar det här en hel del pengar, men även människor som är beroende av färdtjänsten utnyttjar minibussar och kan därför öka sin rörlighet på det sättet. Härigenom sjunker också kostnaderna för färdtjänsten, och minibussarna betalas. Det hela behöver alltså inte vara förknippat med högre utgifter. Reservation 4, som jag yrkar bifall till, handlar om ledsagarservicen. Det här är en speciell fråga. En handikappad kan t.ex. behöva en ledsagare till och från ett kollektivt transportmedel men inte under själva resan. Då tycker vi att ledsagaren borde få följa med även under resan, trots att han inte behövs. Resan skulle då bekostas av färdtjänsten. Reservation 6 är en ganska omfattande reservation och grundar sig på en rad motionsyrkanden. I reservationen diskuteras i huvudsak kostnadsutvecklingen. Vi i miljöpartiet de gröna anser att man bör vara mycket försiktig när det gäller att lägga på ett kostnadstak för färdtjänsten. Det får inte ens bli ett dolt tak. Vi förväntar oss faktiskt att behovet av färdtjänst kommer att öka i takt med att äldre människor upptäcker möjligheterna. Därför bör staten ha en beredskap för att ta fram mer pengar. Det hela hänger ihop med att det finns ett uppdämt behov av just färdtjänst. Jag vill därför yrka bifall till motion 1988/89:T10, yrkande 6, där vi framför våra förslag. Tyvärr kan jag inte yrka bifall till reservation 6 i betänkandet. Detta beror på att det i reservationen har lagts in en del om kostnadsramar. I propositionen föreslås ju att kommunerna skall förfoga över pengarna för att man på så sätt skall kunna effektivisera utbetalningarna och minska byråkratin. För vår del motsätter vi oss inte detta. Jag kan bara beklaga att min suppleant inte såg upp på den punkten. Jag hemställer alltså om bifall till motion T10 yrkande 6 och avslag på reservation nr 6 vid betänkandet. Reservation 8 är den sista av de reservationer som är undertecknade av 97 ansvar för handikappades resor. Det gäller ett gammalt krav från handikapporganisationerna, vilket vi gärna vill stödja. Det har ju visat sig att transportrådet har svårt att hinna med och att vara tillräckligt lyhört för de behov som faktiskt finns, En sådan här nämnd skulle kunna syssla med handikappanpassning av de kollektiva färdmedlen, med frågor om riksfärdtjänsten, med bilstödet och säkerligen också med en del andra frågor i detta sammanhang. De räcker troligen alldeles utmärkt för en särskild nämnd. Jag yrkar därför bifall till reservation 8.

Herr talman! I det betänkande från trafikutskottet som vi nu debatterar om behandlas, som nämnts tidigare, regeringens proposition om riksfärdtjänsten. Propositionen har tillkommit för att göra det enklare för de rörelsehindrade att göra längre resor i vårt land. Propositionen syftar också till att förenkla beställningar av resor och till att göra resandet med riksfärdtjänst till en mer naturlig del av resandet. Utskottet är, vill jag hävda, i stort sett överens om hur riksfärdtjänsten bör vara utformad. Visserligen har 8 reservationer fogats vid betänkandet, men i flertalet av dem behandlas teknikaliteter, där problemen kommer att lösas bara det nya systemet fått vara i kraft en tid. Jag skall för att spara kammarens tid därför bara kort kommentera några av reservationerna. Först vill jag dock poängtera något som föredragande statsrådet säger i propositionen, nämligen att de grundläggande målen för riksfärdtjänsten ligger fast. Detta betyder att vi skall ge svårt handikappade möjlighet att resa till normala kostnader. I reservation nr 1 oroar sig vpk-ledamoten för att rörelsehindrade med småbarn inte skulle bli rättvist bedömda i fall där de skall ha barn med sig på en längre resa. Jag bedömer att våra tjänstemän ute i kommunerna som skall ta hänsyn till om resa med riksfärdtjänsten är bidragsberättigad eller inte, är så kunniga att handikappad som inte har möjlighet att vid resan ta hand om sina barn på rätt sätt, får resan klassad som riksfärdtjänstresa. Vpk reservationen skulle, om den bifölls, litet hårdraget rent av kunna innebära att också alla andra som på en resa inte på rätt sätt kan ta hand om sina småbarn skulle vara berättigade till riksfärdtjänst, och det är väl att ta i. Angående reservation 2 om länsfärdtjänsten vill jag bara säga att vi nog samtliga i utskottet är överens om målet, men att våra vägar dit är litet olika. Att nu tillsätta en utredning, som föreslås i reservationen, tycker jag är att fördröja tillkomsten av en länsfärdtjänst, som vi alla väntar på. Låt oss nu i stället avvakta regeringens samlade översyn och transportforskningens utvärdering av pågående försök. Då kan vi kanske få en bra uppfattning om hur en länsfärdtjänst skall vara utformad. Herr talman! Vad sedan gäller kostnadsansvaret och fördelningsramarna, som behandlas i reservationerna 6 och 7, vill jag först peka på vad som sägs i betänkandet. Riksfärdtjänsten är ett statligt ansvar, och någon övervältring av kostnaderna till kommunerna är det därför inte fråga om. Utskottsmajoriteten anser vidare att den kommunala administration av det statliga anslaget som det nu kommer att bli fråga om, med det förslag som nu föreligger, kommer att få en positiv effekt på riksfärdstjänstresandet med både tåg och flyg. Det blir mindre av byråkratisk handläggning, vilket betyder effektivare utnyttjande av resurserna och således en begränsning av kostnadsutvecklingen för riksfärdtjänsten. Förslaget är heller inte framtaget med någon generell begränsning i resandet för dem som har ett stort resandebehov. Dessutom skall den som under resan har behov av mer än en ledsagare också få det. Medelsramen är vidare inte fastlåst inom resp. kommun, utan kommunerna har möjlighet att överskrida den. Likaså har transportrådet möjlighet att under löpande budgetår jämka medelsramen. Centern reserverar sig mot fördelningen av medelsramen med 80 9 schablonmässigt och 20 26 individuellt. Centern vill ha fördelningen 70 96 resp. 30 90. Jag anser att förslagen är så nära varandra att det inte finns anledning att ändra i propositionens förslag. Låt oss i stället avvakta vad transportrådet, Kommunförbundet och Landstingsförbundet kommer fram till när de närmare skall utforma principerna för medelsfördelningen. Herr talman! Med ett bifall till utskottets hemställan i trafikutskottets betänkande nr 17, som jag härmed tillstyrker, tar vi ett stort steg i rätt riktning mot att de handikappades resor, anpassningen av kollektivtrafiken liksom de äldres och sjukas resor blir en naturligare del i samhällsresandet i stort. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer liksom på motion T10 yrkande 6 och, som sagt, bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det är vanligt att man hänvisar till den större sakkunskap som finns ute i kommuner och menar att en delegering av ärenden som behandlas centralt av statliga myndigheter skulle medföra minskad byråkrati och förbättrad service. Det egendomliga är ju att handikapporganisationerna uttrycker en helt motsatt uppfattning. De vill i många fall, varav detta är ett, slå vakt om den samlade kompetens som finns centralt. Delegering till kommunerna är kanske bra i större kommuner, men det börjar bli tveksamt i mindre kommuner. I samband med sådan delegering ser man ofta, som jag tycker med viss rätt, risker för en uttunning av kompetensen, för en mer godtycklig bedömning, för försämrad service och för ökad konkurrens om resurser. Jag tycker att man bör ta den oro som uttrycks av både HCK och DHR på allvar. Det kan vidare tyckas att frågan om resor med små barn är en teknikalitet, men jag tror inte att Jarl Lander på allvar vill stå för det som han sade från denna talarstol. Han sade att alla föräldrar som reser med små barn är handikappade och att det fall som vi talar om, handikappade föräldrar som klarar sig själva utan riksfärdtjänst, men för vilka funktionshindret blir ett handikapp när de på resa skall se till sina små barn, inte existerar.
Herr talman! Jag tycker att tonen i Jarl Landers tal var fin. Den visar att det finns en stor enighet i dessa frågor. Jag är övertygad om att det t.ex. skall vara möjligt att inrätta en länsfärdstjänst framöver. Jag vill bara tacka för den delen av svaret. Det är klart att det är litet tråkigt att han inte närmare har kommenterat frågan om särskild nämnd med övergripande ansvar för handikappades resor, som handikapporganisationerna kämpar för. Det är ett mycket välgrundat förslag, såvitt jag kan bedöma, och det borde få en mer seriös prövning.

Herr talman! Som jag sade här, Roy Ottosson, har jag uppfattat diskussionen i utskottet så, att vi är ganska överens om hur detta skall utformas. När det gäller länsfärdtjänsten tycker jag, som jag sade förut, att det finns bättre vägar att nå målet än vad reservationen anvisar. DHR:s och HCK:s medverkan och frågan om en särskild nämnd skall jag gärna kommentera. I dag är det en brist att DHR och HCK har hoppat av från det rådgivande rådet inom transportrådet. Det blir tungarbetat därför att de inte finns med där. Men jag vill ändå påstå att transportrådet lyssnar till vad dessa organisationer säger och att transportrådet också påverkas av vad de säger. Men transportrådet har inte påverkats i den riktningen att man nu är beredd att förorda en särskild nämnd. Jag vill hävda att vi får ett bättre genomslag när det gäller de handikappades och rörelsehindrades problem om vi får in dessa frågor i samhällsdiskussionen i stort. Det gäller inte bara de handikappades resor. Det gäller ju anpassningen av kollektivtrafiken och de äldres och de sjukas resor, det gäller bilstödet osv. Man bör alltså få in detta i tänkandet när man planerar samhällsresandet i stort. Jag tror att vi går miste om det om vi inrättar en särskild nämnd för handikappades resor. Därför har alltså utskottsmajoriteten ansett att vi inte skall gå med på det förslag som handikapporganisationerna den här gången lägger fram. Till Rolf L Nilson vill jag kort säga, när det gäller delegeringen till kommunerna, att det ändå är tjänstemännen ute i kommunerna som lättast kan bedöma om den rörelsehindrade eller handikappade behöver riksfärdtjänst när han är ute och åker med sina barn. Jag tycker att detta är ett bra sätt att lösa problemet. Det går säkert också att få förståelse ute i kommunerna för att den rörelsehindrade får riksfärdtjänst vid en resa när han skall ha barn med sig.

Herr talman! Det var belysande att få utrett litet grand hur socialdemokraterna ser på detta med en särskild nämnd som handikapporganisationerna föreslår. Man är tydligen inte alls beredd att ställa upp på det förslaget. Men hur tänker då socialdemokraterna få med handikapporganisationernai det här arbetet igen? Skall man bara stillatigande acceptera att de inte vill arbeta under dessa villkor — att bara vara ett rådgivande organ i förhållande till transportrådet, med mycket begränsat inflytande? Eller har man för
Riksfardtjänsten Herr talman! Får jag till Roy Ottosson bara säga att det här hänger på handikapporganisationerna själva. Transportrådet tar med öppna armar emot deras deltagande i verksamheten. Och från socialdemokratiskt håll anser vi att handikapporganisationerna bör vara med i beredande organ i samhället.

Herr talman! Riksfärdtjänsten tillkom under den borgerliga regeringstiden. Propositionen 1978/79:99 signerades av folkpartiregeringen, och den utgör en viktig milstolpe i handikappolitiken, nämligen att ge även gravt handikappade samma möjligheter som icke handikappade att göra längre resor till normala kostnader. Jag blev dock litet förvånad när jag inför den här debatten läste i bil. 6 till nämnda proposition. Där står bl.a.: ”som ett aktuellt exempel på resultatet av det fortlöpande arbetet med handikappfrågor inom de statliga verken kan nämnas, att de nya personvagnar, som SJ beställt, i väsentliga delar tillgodoser kraven på handikappanpassning. Dessutom har regeringen uppdragit åt SJ att ta fram beslutsunderlag för en helt handikappanpassad järnvägsvagn.” I dag, tio år senare, kan i varje fall inte jag se att järnvägsvagnar i väsentliga delar tillgodoser kräven på handikappanpassning. Det mest väsentliga är väl ändå att man kan ta sig upp på tåget. Hur går det till för en rullstolsburen? Jag har inte sett någon järnvägsvagn utan trappsteg! Det man krävde för tio år sedan har SJ inte uppfyllt. Man måste alltså fortfarande vara mycket kritisk mot SJ:s långsamma planering i de här frågorna. Om SJ hade varit bättre på att anpassa sina vagnar skulle många fler handikappade ha kunnat åka tåg i dag, till glädje och nytta för dem själva — och också för statskassan. Herr talman! Dagens betänkande behandlar vissa förbättringar inom riksfärdtjänsten. En sådan är att avgränsningen mellan ledsagare och medresenär förenklas. Det som också varit oklart är om en handikappad som behöver mer än en ledsagare skall ha rätt till det. Nu säger utskottet att om handikappet motiverar fler än en ledsagare är detta möjligt. Och det är bra att det står klart utsagt i betänkandet. Många handikappade har inte tolkat reglerna så tidigare, och det var också oklart uttryckt i propositionen. Det jag däremot beklagar är att utskottet inte tagit hänsyn till barnfamiljer, alltså att man tillåter endast en medresenär. I de allra flesta fall är det rimligt att personer som reser tillsammans med en handikappad, och som inte är ledsagare, står för sina egna kostnader. Men när det rör sig om barnfamiljer kan problem uppstå; kanske måste familjen t.o.m. dela på sig. Att hänvisa till i dag gällande rabattsystem är inte tillfredsställande. Trafikföretagen kan ändra sina regler när som helst. Och det kan inte vara 101 Prot. 1988/89:107 meningen att riksdagen, om så sker, skall gå in och se över de konsekvenser som då uppstår. Jag beklagar också att utskottsmajoriteten biträtt propositionens förslag att överföra det statliga anslaget till kommunerna. Det kan komma att innebära att handikappade vägras resa därför att pengarna är slut. Att transportrådet kan utöka medelsramarna om större generella taxehöjningar görs löser inte problemet, om en liten kommun t.ex. har en eller ett par personer som är mycket kostnadskrävande och därför belastar riksfärdtjänstkontot ovanligt mycket. Jag anser därför att staten skall ha kvar kostnadsansvaret. Herr talman! Jag vill med detta endast påpeka att trots att propositionen innehåller flera positiva förslag, återstår dock vissa problem att lösa. Jag hoppas att de förhoppningar som propositionen om riksfärdtjänsten väckte för tio år sedan skall kunna förverkligas.

Herr talman! Riksfärdtjänsten betyder oerhört mycket för dem som inte kan åka på vanligt sätt. Den har blivit en möjlighet att ta sig utanför den egna kommunens gränser. För många är detta en frihetsfråga av stora mått. I propositionen, och nu i betänkandet, vill man begränsa kostnadsutvecklingen. Det är ett vällovligt syfte — så länge som det handlar om att inte försämra för de personer som är beroende av riksfärdtjänst. Om t.ex. handikappanpassningen av de allmänna färdmedlen verkligen blev så bra som den faktiskt kan bli, skulle färre behöva åka riksfärdtjänst. Men begränsningen i kostnadsutvecklingen får inte drabba enskilda handikappade. När det nu gäller att kunna begränsa åkandet för enskilda personer, vill jag starkt understryka vad som står i en mening i betänkandet, nämligen att det avses kunna ske när åkande sker ”nära nog varje dag”. Det är synnerligen viktigt att kommunerna inte missbrukar denna möjlighet och allmänt börjar begränsa enskilda människors åkande. När det gäller det nya förslaget att varje kommun skall få en statlig medelsram, är vi några s-motionärer, med Margareta Persson som första namn, som tror att detta inte kommer att fungera i praktiken. Hur skall den fördelningsnyckeln se ut för att vara rättvis? Hur skall man kunna garantera att inte enskilda kommer i kläm? Hur skall man kunna undvika en omständlig byråkrati för denna överföring till kommunerna? Det är frågor som vi ställt i vår motion och som vi inte fått något tillfredsställande svar på. Denna förändring får inte vara ett sätt att begränsa kostnaderna, genom att försämra för enskilda personer i vissa kommuner. Tyvärr tror jag dock att det blir effekten, även om det inte är propositionens och utskottsbetänkandets avsikt. Därför vill jag yrka bifall till s-motionen TIS.

Herr talman! Vad är statens telenämnd? undrar många särskilt utanför riksdagen när de sett frågan om anslag och lokalisering. Ett bra svar läste jag häromdagen: statens telenämnd blir ett slags statligt kunskapsföretag inom det mycket expansiva området telekommunikation. Därigenom bidrar staten till att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens på utrustningsmarknaden och vid utvecklingen av teletjänster. Televerkets dubbelroll på marknaden som myndighetsutövare och konkurrent upphör därmed. Om detta har riksdagen tidigare fattat beslut, och vad vi i dag skall behandla är dels ett anslag på 3,7 milj.kr., dels telenämndens lokalisering. Även om nu ett anslag beviljas skall detta, när verksamheten kommit i gång, finansieras genom avgifter. Det är således egentligen bara lokaliseringen som dagens debatt gäller. Debatt? Ja, jag hoppas att vi är ganska eniga i det kloka i att statens telenämnd lokaliseras till Kalmar. Förslaget bygger på två motioner, en av mig själv under allmänna motionstiden, en av socialdemokrater från länet i samband med propositionen. Såvitt jag kan finna har utskottet behandlat våra motioner mycket seriöst. Om jag rätt tolkar utskottets ordförande är utskottets skrivning det närmaste man kan komma i en ren beställning till regeringen att förlägga statens telenämnd till Kalmar. Att ändå folkpartiet och centern i en reservation uttalat sig mer i klartext för Kalmar beror på att vi ville göra en starkare markering, som vi hoppas få än mer betonad här i kammaren. Motionerna är helt kortfattat behandlade i betänkandet. Jag vill därför upprepa något av vad jag framhöll i min motion: ”Kalmar kan i dag anses vara en av de viktigaste orterna i landet för fortsatt kunskapsuppbyggnad inom teleområdet. Detta borde utgöra en resurs för den nya nämnden. B. Teleskolan —”ett av världens förnämsta utbildningscenter inom området telekommunikation” enligt egen informationsbroschyr, men detta stämmer också enligt mångas utsagor. De 130 lärarna har också utbildningsuppdrag utanför teleskolan. Det finns således både personella och materiella resurser för statens telenämnds möjligheter att genomföra sina arbetsuppgifter i Kalmar. Herr talman! Det är således inte enbart bypolitik när jag förordar en lokalisering till Kalmar, utan det finns också många sakskäl som är av samhällsekonomisk betydelse. Jag yrkar därför bifall till reservation 2 och i Övrigt till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Riksdagen har uttalat att nya statliga verk skall lokaliseras utanför Stockholm. Tyvärr har detta beslut flera gånger inte fullföljts. Ibland har de statliga verken förökat sig genom delning, och då har man inte ansett att det har varit fråga om ett nytt verk. Ibland har flyttningskravet uppfyllts genom att man har flyttat t.ex. till Solna. På grund av detta och de stora behov som Kalmar har av nya tjänster samt med anledning av vad Ingrid Hasselström Nyvall anförde vill också jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna har i anslutning till den här propositionen väckt en motion, i vilken vi begär att propositionen skall avslås. Anledningen till detta är att vi tycker att det är onödigt att inrätta en särskild telenämnd. Vi anser att televerket borde kunna fungera som ett public service-företag och klara av den här saken. De kommersiella delarna däremot bör de privata företagen ta hand om i normal ordning. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 1. Om vi inte får gehör för detta vårt yrkande i morgon, kommer vi i andra hand att stödja reservation nr 2, som handlar om att lokalisera statens telenämnd till Kalmar.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 21 behandlar utskottet förslaget i budgetpropositionen om anslag till statens telenämnd. År 1988 beslutade riksdagen om inriktningen av telepolitiken. I detta beslut ingick att man skulle inrätta en ny myndighet, statens telenämnd. Utskottet tillstyrkte och riksdagen godkände att staten bl.a. skulle skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens på utrustningsmarknaden och vid utveckling av teletjänster. I beslutet anfördes också att frågan om anslag skulle underställas riksdagen, sedan en arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att precisera den nya myndighetens arbetsuppgifter har slutfört sitt arbete. Då detta uppdrag nu är klart läggs det fram förslag till riksdagen om finansiering och anslag till den nya myndigheten. Sålunda är detta betänkande endast ett följdbeslut till tidigare betänkande angående inriktningen av telepolitiken. I den första reservationen av vpk och miljöpartiet yrkas avslag på propositionen. I motiveringen till att det inte är nödvändigt att inrätta statens telenämnd anförs bl.a. att televerket har slutat tillverka telefonapparater. Därmed har televerket inte den dubbelroll som skulle ha varit avgörande för inrättandet av den nya myndigheten. Nu har emellertid statens telenämnd flera funktioner. Den skall utfärda föreskrifter för anslutning till televerkets anläggningar. Den skall registrera utrustning som får anslutas till det allmänna telenätet. Den skall följa den tekniska utvecklingen och det internationella och nationella standardiseringsarbetet och föreslå regeringen de åtgärder som man finner motiverade. Man skall se till att likformigheten med den västeuropeiska utvecklingen på området upprätthålls. Man skall också bistå de konkurrensvårdande myndigheterna med teknisk sakkunskap. Sålunda har statens telenämnd fler uppgifter än dem man tar upp i reservationen. Dessutom har televerket faktiskt fortfarande tillverkning av utrustning för telenätet, t.ex. kontorsväxlar. Med det anförda yrkar jag avslag på reservation nr 1. I den andra reservationen av folkpartiet och centerpartiet anser reservanterna att lokaliseringen av den nya myndigheten, statens telenämnd, bör ske till Kalmar. I propositionen om inriktningen av telepolitiken förutsattes det för det första ankomma på regeringen att bestämma om den närmare organisationen och lokaliseringen av den nya myndigheten. För det andra finns det i arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitik redovisat ett riksdagsbeslut, där riksdagen uttalar att det vid lokalisering av nya myndigheter är angeläget att man ingående prövar förutsättningarna för att välja annan lokaliseringsort än Stockholm. Vidare har man också uttalat att i första hand skogslänen och i andra hand sydöstra Sverige och Sjuhäradsbygden skall komma i fråga vid lokalisering av statlig verksamhet. För det tredje kommer det att krävas mycket hög kompetens hos myndigheten. Det krävs bl.a. ingående kännedom om telesystemets konstruktion och uppbyggnad. Med tanke på att den kompetens som motionärerna har fört fram finns i Kalmar, de tidigare regionalpolitiska riktlinjerna som beslutades i riksdagen och den mycket positiva skrivning som utskottet har ställt sig bakom, förutsätter utskottet att regeringen mycket noga beaktar de synpunkter som har framförts i motionerna om lokalisering av statens telenämnd till Kalmar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande angående anslag till statens telenämnd när det gäller budgetåret 1989/90.

Herr talman! När riksdagen fattade beslutet om att inrätta statens telenämnd hade miljöpartiet de gröna inte kommit in i riksdagen ännu. Därför har vi tagit det här tillfället i akt att inför den första budgeten för telenämnden tala om att vi tycker att nämnden är onödig. Telenämndens uppgifter skulle televerket självt mycket väl kunna klara av. Vi anser att televerket skall vara ett serviceföretag i det allmännas tjänst och just ha uppgifter av den här typen. Jag vill därför återigen yrka bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag är glad över Anita Jönssons positiva syn på detta förslag, något som också speglas i betänkandet. Jag vill ändå beklaga att utskottet inte har kunnat ta direkt ställning för lokalisering till Kalmar. Vi voterar ju och har så många andra förslag om utlokalisering av myndigheter, skolor och andra former av utbildning, där vi från riksdagen klart säger att vi anser att enheten skall förläggas till en viss ort. Det hade varit mycket roligt om utskottet hade velat ta ställning även i det här fallet. Jag får väl emellertid nöja mig med det som har kommit fram i dag och lita på att betänkandet ger regeringen den klara anvisning som jag hoppas på.
Herr talman! Eftersom vi tidigare har sagt att det bör ankomma på regeringen att tala om vart man skall lokalisera den nya myndigheten, statens telenämnd, tycker vi att utskottet har varit så positivt som det är möjligt när det gäller att tillgodose motionärerna.

Som tidigare meddelats kommer dagens sammanträde att avslutas senast kl. 17.00. Sammanträdet kan komma att avslutas tidigare, nämligen i den mån som debatten och voteringen när det gäller arbetsmarknadsutskottets båda betänkanden är avslutade före nämnda tidpunkt. Något ytterligare betänkande kommer inte att tas upp till debatt i dag. Arbetsplenum på tisdag nästa vecka inleds med fyra betänkanden från skatteutskottet, såvida arbetsmarknadsutskottets nyss nämnda betänkanden hinner bli färdigbehandlade i dag. I annat fall avslutas först den regionalpolitiska debatten. Någon votering på tisdag kommer dock inte att företas före kl. 17.00.

Herr talman! Jag vill börja detta anförande med att kommentera de omständigheter varunder vi arbetar här i dag. Det är naturligtvis först att beklaga, i allra högsta grad, att denna viktiga debatt hålls dagen före en pressfri dag. Riksdagen har därmed tagit ifrån sig själv rätten och möjligheten att påverka och medverka till opinionsbildning i dessa viktiga frågor. Det beklagas i allra högsta grad. Jag vill gärna vända mig till statsrådet och framföra en mycket bestämd kritik mot det sätt på vilket riksdagen behandlas i dessa frågor. Det har kommit utomordentligt tydligt till uttryck i dag, då statsrådet har hållit presskonferens kl. 8 00 på morgonen och för media och riksdagen gjort tillgänglig en 330 sidor tjock s.k. vitbok, med redovisning för det svenska integrationsarbetet under det gångna året. Jag tycker att det är en utomordentligt allvarlig brist på anständighet inför våra arbetsmöjligheter att på detta sätt göra ett väsentligt debattunderlag tillgängligt en timme innan vi skall gå upp här i talarstolen. Det ger anledning att fråga sig vilka skälen till detta handlande är. Det finns så mycket större anledning att ställa den frågan som detta beteende uppenbarligen ingår i ett mönster som numera börjar bli etablerat. Statsministern höll här i riksdagen en interpellationsdebatt kl. 14.00 på skärtorsdagen, en utomordentligt säker tidpunkt, om man vill undgå massmedial uppmärksamhet och om man vill dra täcket över en känslig fråga. Nu upprepas mönstret. Jag vill med all den skärpa som det går an att utöva från denna talarstol protestera mot att riksdagen behandlas på detta sätt. Det ger onekligen en extra poäng till Per Gahrtons kritik, som har fått betydande uppmärksamhet i media, av att här sker någonting som inte görs öppet. Jag ser med spänning fram emot hur handelsministern avser att kommentera detta, inte minst eftersom Per Gahrton nu har kommit till kammaren och säkerligen kommer att elda på under pannorna i denna kritik. Jag skall emellertid föra kritiken ännu ett stycke längre. Vi vet att det finns en historisk tradition inom socialdemokratin sedan Tage Erlanders tid att umgås med vårt lands näringsliv och organisationer på Harpsundskonferenser och liknande arrangemang, till vilka media och oppositionspolitiker inte har tillträde. Man ställs utanför och får tillgång till den information som regeringen behagar ge ifrån sig. Nu är vi inne i samma mönster, därigenom att det uppenbarligen finns tillgång till mer information för dem som ingår i statsministerns europeiska råd, eller vad det kallas, än för oss som arbetar för att bilda opinion i vårt land, nämligen oppositionspolitiker och media. Vi vet genom våra egna kontakter med dessa organisationer att regeringen håller en mycket närmare information tillgänglig för dem än för oss. Jag hörde på presskonferensen i dag att handelsministern talade varmt om betydelsen av EFTA-delegationen. Visst har den betydelse och visst får vi information. Men det handlar om en delaktighet i en process, och den har jag aldrig känt mig uppleva såsom oppositionspolitiker. Jag har känt mig få de stycken bröd som regeringen vill bjuda på, och sedan har jag själv arbetat för att skaffa mig information. Det om detta och om formerna för vår debatt. Debatten betraktar jag som så viktig att det har varit svårt att ta denna tid ifrån min utmätta taletid. Men denna fråga är viktig, fru statsråd. Vi vill känna förtroende för regeringens arbete och vi vill känna förtroende för att vi har tillgång till samma arbetsmöjligheter som ni, och det har vi uppenbarligeninte. Jag hade tänkt att ägna inledningen av mitt anförande mycket mera åt att diskutera den stora frågan om den stora internationaliseringen, som är vår tids grundläggande trend.

Men alltså, jag börjar med att något kommentera läget i Europafrågan. Där är situationen nu den att vi har ett ramverk inom vilket vår analys kan fullgöras. Det ramverket finns naturligtvis från första stund, från 1988 års beslut om den europeiska integrationen, men det har fått ett nytt innehåll av fyra nya dokument. De nya dokumenten är — det är ganska självklart — Oslo-deklarationen, publikationen om Bryssel-mötet, som kom kort därefter, tolkningarna av Jacques Delors berömda 17-januarital och till sist den i dag framlagda vitboken. Sammanfattningsvis vill jag säga att av detta material framstår väl ändå som ganska uppenbart att profilen, ”fremgangsmåten”, har en sjunkande tendens. Delors tal var vad det var och inte mer, men det var en utmärkt startpunkt för en ny typ av kontakt. Det var en utmaning till EFTA-staterna att formulera sig. Och så skedde vid Oslo-mötet. Huruvida man kallar det för en framgång, en succé eller ett nederlag saknar betydelse. Det som hade betydelse var bara vad man i Bryssel uppfattade av mötet — hur Oslo-mötet skulle tas emot i Bryssel. Där är vi litet grand förlorade, för såvitt vi vet har statsrådet Gradin ju framfört till omvärlden att Brysselmötet bekräftade att Oslo-deklarationen emottogs positivt i EG och i Bryssel, medan vi däremot inte ser mycket av resultatet av den stora process som nu skulle ha börjat. Jag har hört talas om att man skulle starta upp arbetsgrupper. Jag har hört talas om att man skulle genomföra ”feasibility studies”. Och jag har hört talas om en del andra utvecklingar som alla har ett gemensamt drag, nämligen draget av vad man gör när man inte vill gå framåt, när man söker vägar att hålla tillbaka en process. Det ger anledning att läsa vitboken utifrån det perspektivet och inte utifrån statsrådets perspektiv. Av de 300 sidorna har jag hunnit att bläddra igenom ett fåtal, men jag finner redan två områden som jag anser värda att diskutera och kommentera, när vi nu debatterar vår svenska Europapolitik. Ett av dessa områden är redovisningen på s. 19 över det nuvarande läget i förhållandet mellan Sverige och EG i vad avser etableringen av den inre marknaden och den beslutsprocess som pågår såväl i EG som här hos oss. Såvitt jag kan tolka tabellen är det så att man inom EG har beslutat i ungefär 130 ärenden — slutligt antagna, delvis antagna och en gemensam positionsvolym — medan det finns förslag framlagda i 231 fall. Av den presskungörelse som vi har fått och av det anförande som statsrådet höll tycks det framgå att vi har klarat av 10. Vi kan förutse att vi har 50 till som vi kan klara utan stora och svåra ansträngningar. Då vill jag fråga: Varför har vi inte klarat av dessa ärenden? Vad väntar vi på, fru statsråd? Varför har vi inte fått förslag och vidtagit åtgärder i de 50 ärenden som är så enkla att genomföra? Sedan kommer vi till den grupp av ärenden som jag tror kallas grupp 2, där det krävs ytterligare förhandlingar. Det är svåra frågor: offentlig upphandling, samordning av luftfartstransporterna, samordning av telekommunikationsnätet. Det är svåra, långtgående frågor, där det verkligen krävs en integration, oberoende av om vi skall gå med i EG, om vi skall stå vid sidan av eller vad vi skall göra. Varför har vi inte kommit i gång med de frågorna? Är det EG som tackar nej? I så fall — varför accepterar vi att EG tackar nej till förhandlingar i dessa centrala och väsentliga frågor för Sveriges framtid i Europa? Det är inte självklart att detta är EG-frågor. Det är europeiska integrationsfrågor, och jag tycker att vi har anledning kräva en ordentlig redovisning av varför vi inte har kommit i gång med förhandlingar i de frågorna. Under interpellationsdebatten på skärtorsdagen ställde jag frågan till statsministern om det var så att regeringen såg mer till EFTA:s framtid som organisation än till Sveriges framtid. Jag blev då i statsministerns replik utmålad som en supersvensk i klass med Per Gahrton. Det upprörde mig en del. Men bortsett från den lilla känslan av upprördhet tycker jag ändå att det är väsentligt att ta fasta på detta. När statsministern reste till Oslo hörde vi talas om tullunion. Jacques Delors hade ju talat om tullunion i sitt mycket viktiga tal, som i varje fall var startpunkten. Nu är att märka, fru statsråd och hennes många medarbetare, att i vitboken nämns inte att Jacques Delors i sitt anförande gjorde frågan om en tullunion till en huvudpunkt när det gällde relationen till EFTA-länderna. På s. 29, herr statssekreterare, återfinns inte någon information om denna väsentliga fråga. Det tycker jag är litet uppseendeväckande, och det kräver en kommentar av statsrådet. I ministerdeklarationen från Oslo har vi klart sagt ifrån att vi är beredda att gå längre när det gäller att stärka EFTA, att vi är beredda att skaffa fram de institutioner som är nödvändiga och att vi är beredda att skaffa fram en tvistelösningsmekanism. Vi har gått långt, och jag tycker att det på den punkten är rätt att värdera Oslo-deklarationen som ett framgångsdokument. Där har EFTA-staterna verkligen sagt en hel del. Men när det gäller punkten om tullunion blev det ingenting. Vi behöver inte dölja att vi alla vet att Schweiz har stora svårigheter på den här punkten både konstitutionellt och politiskt. Vad händer nu med svensk hållning till en tullunion? Om man analyserar artikel 24 i GATT-stadgan så finner man att en tullunion är väl definierad och att innehållet naturligtvis skall kompletteras med det innehåll som Rom-traktaten har då det gäller den europeiska tullunionens innehåll och värde. Men det är värt att peka på att en tullunion egentligen bara innebär ett åtagande att delta i en gemensam yttre tullmur och i gemensamma handelsregleringar. Det finns ett engelskt uttryck med utpräglat låg profil— tyvärr kan jag inte hitta det nu bland mina många lappar — för det handelspolitiska innehållet i tullunionen. Det innehållet skall naturligtvis kompletteras med Rom-fördragets innehåll på det handelspolitiska området. Min fråga med detta inlägg är: Vad är det som avhåller den svenska regeringen från att nu tala vidare och mer om en tullunion, som ju är ett väsentligt instrument för att komma in i integrationsprocessen, för att lära oss hur EG arbetar? Om det är det handelspolitiska hänsynstagandet är ju gränsmuren uppenbarligen ganska låg, redan av det skälet att GATT-stadgan innehåller en mycket låg profil på den punkten, men även därför att vi ju känner till EG:s handelspolitiska ståndpunktstagande ganska väl. EG har ju i intet fall hittills, vad jag kan erinra mig, trätt för nära angelägna svenska neutralitetsintressen. Det sägs så ofta att vi, om vi skall gå in i en tullunion, behöver ett neutralitetsförbehåll. Jag anser att det är ett felaktigt valt uttryck. Vi behöver möjligen göra förbehåll för mycket väl definierade handelspolitiska ståndpunktstaganden som berör öst-väst-konflikten, men några längre gående reservationer behöver vi inte göra. I sådant fall — vad har hänt med tullunionstanken? Har regeringen släppt den? Och i sådant fall, hur länge skall regeringen acceptera att den splittrade EFTA-nationsgruppen inte förmår att åstadkomma resultat? Det finns i deklarationen uttalanden om att regeringen är beredd att pröva nya och andra vägar, om inte den här vägen leder till målet. Det har statsrådet Gradin alltid sagt. Min fråga är: Hur länge skall vi vänta? Vad finns det för tidskrav hos regeringen? Är det fram till nästa val eller gäller statsministerns förhoppning att EG-frågan och därmed möjligen också Sveriges säkerhetspolitiska förhållanden inte skall bli föremål för behandling i nästa val? Vi har, tycker jag, anledning att vänta oss att statsrådet i dagens debatt ger besked om vad regeringens tålamod är värt i tidshänseende när det gäller det s.k. EFTA-spåret och att avstå från att pröva tullunionens väg. Därmed, herr talman, skall jag övergå till att tala om det väsentligaste, nämligen den globala utvecklingen av den internationella frihandeln och den oerhörda betydelse som en vidgad internationell frihandel har. Jag skall kosta på mig några inledande kommentarer innan jag övergår till att diskutera den aktuella utvecklingen. Det är värt att lägga på minnet att de senaste decenniernas utveckling i världen på nytt bekräftar att det är den teknologiska utvecklingen som är drivkraften i den ekonomiska utvecklingen. Det saknar egentligen betydelse vilket ekonomiskt system som råder. Det är det land som med hjälp av fria individers kreativa förmåga kan driva teknisk utveckling framåt som tar det ekonomiska ledarskapet i vårt världspolitiska system. Denna utveckling, som vi har sett, är värd att observera. Den leder nämligen till långtgående och betydelsefulla förändringar av den internationella politiska situationen. Vad vi har fått se är att USA uppenbarligen har förlorat sin ledarställning i den teknologiska utvecklingen i världen till Japan. Denna förlust, som amerikanarna är så utomordentligt starkt medvetna om, leder naturligtvis till en ny hållning hos USA vad gäller den internationella fria handeln. Det finns två tydliga varningssignaler hissade på stora flaggor i Washington. Den ena är naturligtvis Omnibus Trade and Competitiveness Act från förra året, den nya handelslagen som hissar signaler för ökade bilaterala uppgörelser och som påvisar möjligheten att USA slår in på reciprocitetens handelspolitik mycket mer än den multilaterala frihandelsvägen. Detta gör det nödvändigt att med all kraft förstärka de krafter som i huvudsak verkar för frihandel, men inte enbart. Det är den rörelsen som pågår inom GATT. Jag har anledning att med glädje notera, inte bara genom dagens deklaration utan även genom de kontakter som vi har med delegationen i Genéve, att Sverige spelar en väsentlig roll och verkligen är mycket aktivt när det gäller att driva den internationella handelns villkor och framför allt möjligheter framåt i tiden. Det gäller att i många sammanhang visa en liten stats mod att visa vägen för den stora supermakten USA. Vi kan i Sverige inte acceptera, vare sig utifrån vår ställning som smånation i Europa eller som medborgare i världssamfundet, att supermakten USA inskränker sin beredvillighet att delta i det internationella samfundet. Jag är angelägen om att understryka att moderata samlingspartiet, som har drivit Europafrågorna sedan 30 år tillbaka och varit pådrivande i dem, även är en hängiven anhängare till frihandel. Vi avser också att fortsätta att agera som pådrivare i dessa frågor. Jag fick i går tillgång till regeringens deklaration, och jag saknar i den rejäla kommentarer till tillväxtens betydelse. I dag har jag lyssnat till statsrådets uppläsning av deklarationen, och hon gjorde i slutet av sitt anförande väsentliga kommentarer till tillväxtens betydelse. Jag gladde mig åt det, därför att det finns politiker i vår krets som talar om att tillväxt inte är ett ändamål i sig. Jag skulle vilja säga att det är det, därför att tillväxten i det internationella samfundet, i världsekonomin, är den plattform på vilken välfärd byggs. Kan vi inte driva en internationell handelspolitik som garanterar tillväxt i ekonomierna, då råkar vi illa ut. Därvidlag finns det anledning att peka på särskilt en fråga. Men dessförinnan skall jag säga att det egentligen är mycket svårt att förstå och närmast tragiskt att vi i vår riksdag har partier som energiskt bedriver något slag av svensk Albanienpolitik. Trots att den internationella frihandeln helt uppenbart är medlet med hjälp av vilket tillväxt och därmed välfärdsutveckling i världen skall garanteras, finns partier — miljöpartiet, vpk och halva centern — som säger att Sverige måste isoleras och inte delta i en europeisk integration eller i en världshandelsintegration. Det skall bli intressant att höra hur Per-Ola Eriksson senare i dag svarar på denna provokation. Vi vill veta var ni står. Är ni för den internationella frihandelns utveckling? Kan ni acceptera den fulla europeiska integrationen eller inte? Det finns en allvarlig fråga vad gäller utvecklingen inom GATT som också berörs i deklarationen. Jag gladde mig åt att läsa den där. Jag har intresserat mig för den i många år och vill därför kommentera den. Det gäller frågan om den internationella skuldkrisen. Vi har såsom ett i-land och såsom ett högt utvecklat land ett stort ansvar för den internationella solidariteten och för att utveckla nord—syd-dialogen till en väg framåt och inte till ett positionstagande. Ett inslag som jag länge har efterlyst i denna vår internationella solidaritet är naturligtvis att vi skall gå det multilaterala biståndets väg. Det multilaterala biståndet skulle göra biståndsinsatserna från i-länderna mycket effektivare. Även för detta finns uttryck i deklarationen som jag gläder mig åt. Jag vill så gärna att denna regering, möjligen tillsammans med riksdagen, som jag hoppas är enig, skall göra ytterligare ansträngningar för att avveckla den internationella skuldkrisen. Det tas nu initiativ i USA, men frågan är om dessa är tillräckliga. I sju av tio länder i Sydamerika där val skall hållas före nästa år är skuldkrisen en vardaglig realitet. Vi har sett vad som händer i Peru när de internationella organen ställer krav på en skuldkrisanpassad politik. Demokratin kommer i fara och slås ned. Demokratin i Latinamerika är mycket skör. Det finns all anledning för oss i de rika länderna i bl.a. Europa att med stora uppoffringar bidra till att denna kris löses. Jag är så medveten som någon kan vara om hur svårt det är. Jag har länge efterlyst ett verkligt internationellt initiativ för att angripa detta problem. Min önskan, fru statsråd, är att den nuvarande regeringen liksom naturligtvis vilken annan regering som helst i Europa tar initiativ till en omfattande internationell konferens i syfte att gå igenom de lösningsmöjligheter som finns för den internationella skuldkrisen. I Sverige har vi ett engagemang i Parisklubbens hantering av framför allt de afrikanska ländernas skuldsättning. Ett litet engagemang har vi i de Latinamerikanska staternas skuldsättning. Men det befriar oss inte från ansvaret att arbeta med frågan och sträva efter en lösning. Låt mig avsluta med att framföra några synpunkter på den socialdemokratiska regeringspolitiken såsom ett element i den internationella handelspolitiken. Jag har sagt det förut, men upprepar det gärna, att i min tidigare vision är den internationella handelspolitiken det främsta instrumentet för att utveckla fred på vår jord och därmed frihet för människorna. Genom ett handelssystem som skapar intresse för varandra tror jag det finns ett medel som är mer verkningsfullt än något annat för att bevara freden. Internationell handel bygger på att man har förtroende för varandra, och det finns områden, fru statsråd, där man har anledning att påpeka att den socialdemokratiska regeringen brister i förmåga att skapa internationellt förtroende. Jag vill gärna ge några exempel på det. Jag har nyligen fört en interpellationsdebatt här i kammaren med industriministern om den socialdemokratiska regeringens hållning till förvärvslagstiftningen, alltså vår syn på utländskt kapitals möjligheter och rättigheter när det gäller att komma till Sverige. Jag gjorde så därför att en mycket väsentlig socialdemokratisk politiker, Lennart Pettersson, ordförande i näringsutskottet, om och om igen har givit uttryck för att åtminstone hans syn är den att vi i Sverige inte är generösa, inte är beredda till ömsesidighet, inte beredda att visa förtroende för utländska investerare. I Sverige drar vi alltså en gräns omkring det svenska. Detta har naturligtvis varit till stor skada för förtroendet för Sverige i utlandet. Det finns andra exempel som förmodligen har lika stor betydelse, t.ex. den uppenbarligen mycket vacklande hållningen till avskaffandet av valutaregleringen. Den senaste propositionen till riksdagen innehåller ju serier av parenteser och möjligheter till utvägar. Jag tänker på den fientliga hållningen till befriande av tjänstehandeln. Banklagstiftningen innehåller begränsningar som vi länge har försökt få bort — men regeringen håller emot. Jag tänker också på den bristande förmågan att fatta ett rimligt beslut i frågan om den nordeuropeiska halvöns kommunikationer med kontinenten. Varför i all sin dar kan inte det socialdemokratiska partiet visa tillräcklig kraft för att genomföra ett beslut om en Öresundsförbindelse? Kan någon människa lämna en rimlig förklaring till detta? Det handlar ju om en förbindelse som verkligen skulle innebära ett steg framåt både när det gäller Sveriges ställning som handelsnation och när det gäller Sverige som medlem av det europeiska samfundet.

Herr talman, fru statsråd! När jag i måndags framför TV tog del av de många — och många gånger motstridiga — budskapen från demonstrationer och tal på 1 maj, kände jag glädje över att inte vara socialdemokratisk handelsminister. För en sådan bör ju ändå som sin utgångspunkt ha en socialistisk grundsyn, herr talman, dvs. ha stor tilltro till statligt ägande, statlig kontroll och statliga regleringar som medel för politiken. Handeln, såväl den nationella som den internationella, är ju ett av de många områden, där socialismen visat sin totala oförmåga! I de olyckliga länder som tillämpat socialism har utrikeshandeln betraktats som en restpost; någonting för att bli av med tillfälliga överskott eller för att fylla hål som uppstått på grund av beklagliga misstag i den egna ekonomin. Man har inte velat acceptera utrikeshandeln som en viktig sak i sig — som en hävstång till en bättre ekonomi för alla berörda. Det är liberaler som — i kamp med socialister och socialdemokrater — sett utrikeshandeln med sådana ögon och som i helhetens intresse sökt ta till vara ländernas relativa konkurrensfördelar. På grund av socialistisk trångsynthet har handeln inom och mellan socialistiska länder inte utvecklats. Det är ett skäl, och ett viktigt skäl, till de socialistiska ekonomiernas fiasko. Bristen på ekonomisk utveckling i Öst Europa är allvarlig och har bl.a. resulterat i svåra, ja kanske oreparabla miljöskador. Men ännu värre är de skador socialismen förorsakat i uländerna. Där bär den ansvaret för miljontals människors armod och död. Herr talman! När man tänker på den brist på utveckling, den fattigdom, den andliga utarmning och det förtryck som följt i socialismens kölvatten, inser man att man här har att göra med en ideologi som förorsakat mänskligheten omätliga lidanden. Att det skett trots att många som verkat för socialismen gjort det i god tro och i de bästa syften, ändrar inte den dystra verkligheten.

”Jo men visst”, tänker kanske utrikeshandelsministern när hon hör mig nu. ”Vi är ju i långa stycken överens. Har Du inte läst min deklaration? Där står ju redan i andra meningen att ett fritt handelsutbyte bidrar till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning, breddat varuutbud och lägre priser. Och jag slår ju där fast”, säger statsrådet, ”att det är en ledstjärna för svensk utrikeshandelspolitik att stärka och utveckla ett öppet multilateralt handelssystem”. Jo, detta säger den socialdemokratiska utrikeshandelsministern Anita Gradin. Och det är utmärkt att hon gör det. En av de saker jag vill ha sagt med min inledning är att sådana åsikter som statsrådet här ger uttryck för inte har sin grund i en socialistisk eller ens socialdemokratisk idévärld. Att de sägs är faktiskt en avspegling av liberalismens andliga seger över socialismen inom svensk handelspolitik. Men välkommen, Anita, välkommen över till den liberala handelspolitikens ringhörna! Herr talman! Integrationen i Europa har sitt centrum och sin kraft i den Europeiska gemenskapen och i dess 320 miljoner medborgare. Där är man nu på väg att avskaffa de faktiska gränserna mellan sina länder i syfte att ge medborgarna frihet att bosätta sig och verka där de själva vill inom sitt nya, gemensamma hemland. Man vill också, genom samlade forskningsinsatser och alla de utvecklingsfördelar som en stor marknad medför, ge åt detta Europa ökad styrka och en gemensam röst i världen. Det vill man åstadkomma, i första hand genom att minska spänningarna mellan Västoch Östeuropa och på så sätt främja freden. Alla i Europa, och alldeles särskilt de i Centraleuropa, vet nämligen att varje krig — med eller utan kärnvapen — skulle innebära deras egen död och ett utplånande av allt vad de byggt upp och håller kärt. Därför är integrationen i Europa i första hand ett arbete på att befästa freden, friheten och demokratin i vår del av världen. EG:s framgångar avsätter också resultat i dess omvärld. Det Gemenskapens medborgare med demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi som grund skapat åt sig utövar en oemotståndlig lockelse för människorna i det socialistiska Östeuropa. Det är uppenbart att det förhåller sig så. Det inser vi, om vi bara för ett ögonblick leker med tanken att utvecklingen i Europas båda delar varit den omvända, dvs. att det centralstyrda, socialistiska Östeuropa haft en mera lyckosam utveckling än det demokratiska, marknadsekonomiskt orienterade Västeuropa. Vem tror att vi då fått höra de nu välkända orden glasnost och perestrojka predikas av ledarna i Kreml? Men, herr talman, nu är verkligheten den den är. Tack vare det har vi nu fått hopp om att demokratins och frihetens spröda blomma skall rota sig och slå ut i blom också i öst. Genom att ett marknadsekonomiskt tänkande ges allt större utrymme där kan man hoppas att de materiella förhållandena för människorna kommer att förbättras. Efter hand kan då också ekonomierna mellan Europas delar tvinnas samman och på så sätt bidra till att krig i vår världsdel blir något vi för alltid slipper räkna med. Dit är dock vägen ännu lång. Ändå har viktiga steg tagits. Till dem hör de avtal om ekonomiskt samarbete som träffats eller är på väg att ingås mellan EG å den ena sidan och Ungern, Tjeckoslovakien, Polen och Sovjetunionen å den andra. I Sverige har vi all anledning att välkomna denna utveckling. Samtidigt får vi notera att vi inte är drivkraften i den. Snarare sitter vi vid sidan av det betydelsefulla som sker. Det är bra om vi från vår plats applåderar. Ännu intressantare vore det, om vi kunde vara med och skjuta på. Det gäller ju ändå frågor som i hög grad berör vår egen fred och säkerhet. Herr talman! Visst hade det varit en fördel om EFTA:s statsministrar redan när de möttes i Oslo hade kunnat ge Delors en positiv respons på hans propå om att pröva också en tullunion. Men det var statsministrarna inte kapabla till då. Möjligen stod orsaken till detta inte att finna hos den svenske statsministern. Härmed vill jag inte alls ha sagt att en tullunion, om chansen till en sådan nu ändå skulle finnas, löser alla våra problem. Den fria rörligheten inom en med EFTA utvidgad Europamarknad för människor, tjänster och kapital kräver en rad kompletterande åtgärder. Men en tullunion kunde ändå vara en bra startpunkt. Jag undrar om utrikeshandelsministern delar min uppfattning på den punkten. Mitt intryck av Delors olika uttalanden är annars att han som mest är beredd att bygga till ett litet rum för EFTA-länderna, vägg i vägg med EG och under ett gemensamt tak. Kanske tänker han sig också att man kunde ta upp en glugg i väggen, så att man kunde tala mera obesvärat med varanda inom EG och EFTA. Värdet av detta vill jag inte alls förringa. Men det förefaller mig också klart att Delors avsikt inte är att ta upp en dörr, än mindre att bjuda EFTA länderna välkomna att ta plats vid EG:s middagsbord och absolut inte vid de bord där de verkliga besluten fattas. Är inte detta, fru statsråd, en ganska rimlig tolkning av innebörden av Delors utspel?

Jag undrar om inte Anita Gradin i sak delar min uppfattning. I utrikeshandelsministerns deklaration talas om att det på ett femtiotal punkter visserligen råder likartad uppfattning i EG och Sverige om det sakliga innehållet i en lagstiftning eller reglering, men där ändå ”en regelrätt förhandling krävs”. Jag skulle vilja be utrikeshandelsministern förtydliga vad hon här avser med ordet förhandlingar. Ordvalet ger intryck av att två likvärdiga förhandlingsparter möts för att tillsammans diskutera sig fram till ett gemensamt ställningstagande i den lagstiftningsfråga som saken gäller. Men är det så? Gäller inte ”förhandlingarna” snarast att klara ut hur Sverige ensidigt måste anpassa sin lagstiftning, så att den stämmer med EG:s? Och detta då som en förutsättning för att EG i det aktuella avseendet skall kunna tänka sig att ge svenska medborgare, institutioner och företag lika behandling med motsvarande egna rättsobjekt. Det vore värdefullt att få denna sak ytterligare belyst. I sak välkomnar jag den genomgång som regeringen har låtit integrationssekretariatet göra om hur Sverige skall förhålla sig till de 279 punkterna i EG:s vitbok från 1985. Anita Gradin är väl medveten om att folkpartiet genom mig redan för tre år sedan begärde en sådan genomgång, men att förslaget då och följande år avvisades av regeringen. Till följd av detta förlorade vi tid och tempo, men det är nu som det är. Däremot kan jag, herr talman, inte förstå varför regeringen vägrade både min partiledare och mig, liksom andra oppositionsföreträdare, att inför debatten i dag få del av innehållet i den nämnda granskningsrapporten. Det innebär att debatten här förs på mer ojämlika villkor än vad som är sakligt motiverat. Handlingssättet rimmar också illa med regeringens försäkringar om att den eftersträvar öppenhet och samförstånd rörande huvudlinjerna i den svenska Europapolitiken. Herr talman! Det är glädjande att Uruguayrundan verkar kunna resultera i nya framsteg för frihandeln. Särskilt betydelsefull framstår uppgörelsen om att nu frysa stödet till och skyddet för jordbruket och att långsiktigt sträva mot en marknadsorienterad handel också med jordbruksprodukter. Med denna inriktning kommer i framtiden livsmedel av olika slag att produceras på de platser där sådan produktion är mest ändamålsenlig. Odlingsmarken kommer då att brukas för de syften som den lämpar sig bäst till. Det finns goda skäl att tro att vi alla härigenom kommer att få bättre tillgång till bra livsmedel till relativt sett lägre priser än i dag. Omställningen är inte problemfri, och det finns anledning att underlätta denna för dem som riskerar att komma i kläm.

Inte minst för länder som Sverige med en stor och växande tjänstemarknad bör detta vara en mycket viktig del i en förhandlingsuppgörelse i Uruguayrundan nästa år. Sedan regeringen nu i princip har tagit avstånd från sin tidigare tekopolitik och har anslutit sig till liberala värderingar och mål utgår jag ifrån att den också helhjärtat verkar för att vidga u-ländernas marknadstillträde och u-ländernas möjligheter att internationellt marknadsföra sina produkter. Folkpartiet tycker, som bekant, att biståndet är viktigt, men vi är också medvetna om att ökad export är u-landets bästa väg att långsiktigt stärka sin ekonomi och lösa sig ur underutvecklingens och fattigdomens snara. Jag vill fråga Anita Gradin: Delar statsrådet uppfattningen att marknadsekonomin gjort långt mer för att höja välståndet än någonsin någon politisk s.k. reform? Herr talman! Som utrikeshandelsministern själv framhåller i sin deklaration är Sverige i viktiga ekonomiska avseenden på fel väg. Till följd av vår höga inflation och den låga produktiviteten förlorar svenska företag allt större marknadsandelar. Härtill kommer, att svenska företag i sin långtidsplanering måste ta hänsyn både till risken för inskränkningar i Sveriges medverkan i integrationen i Västeuropa och till vad den egendomliga svenska energipolitiken kan komma att kosta. Sammantagna ger dessa faktorer anledning till betydande oro för Sveriges förutsättningar att på sikt hävda sig som handelsnation. Jag vill understryka, att det inte är hos företagens ledningar och anställda som orsakerna till oron är att finna. Rakt inte. Inom näringslivet finns stor kompetens och betydande kraft till innovationer och anpassning till ändrade marknadsförhållanden. Det som känns besvärande är att tvingas notera, hur mycket av denna kraft som nu tas i anspråk för att, bl.a. genom stora investeringar utomlands, motverka felaktiga åtgärder och bristerna på rätta åtgärder från regeringens och riksdagsmajoritetens sida. Hela ansvaret för detta skall väl inte läggas i utrikeshandelsministerns knä. Konsekvenserna av den s.k. tredje vägens misslyckade politik får regeringen samfällt bära. Men dess värre inte bara den. I slutändan drabbar den oss alla.

Herr talman! Världen håller på att växa ihop. Avstånden mellan olika länder blir allt kortare. De svenska företagen, såväl stora som små, bedriver handel över hela världen och söker ständigt nya handelspartner. Sverige, som är ett litet land med högt specialiserad produktion, har ett mycket starkt importoch exportberoende på flera viktiga varuområden. Det gör vårt utlandsberoende särskilt starkt och behovet av internationellt samarbete alltmer påtagligt. Det ökar dag för dag. En öppen internationell handel är därför ett avgörande villkor för vårt land. Därför måste vi eftersträva fri handel, men utan att underkasta oss ”den starkes rätt”. Ett stort antal människor är sysselsatta i företag med huvudsaklig avsättning av produkterna utanför landets gränser. Främst handlar det om Europa och OECD-länderna. För dessa, liksom för de industriföretag som behöver importera komponenter för sin tillverkning, spelar utformningen av vår handelspolitik en viktig roll. En öppen och fri handel är bara ett av flera medel för att uppnå ett fungerande samhälle. Frihandel kan inte bara vara ett mål i sig. Då frihandeln kommer i konflikt med andra mål, blir det nödvändigt med modifieringar. Det kan gälla miljöfrågor, och det kan gälla säkerhetsfrågor. Och därmed, herr talman, har Nic Grönvall fått svar på den första delen i sin fråga. Eftersom den internationella miljöproblematiken blir alltmera påtaglig, finns det anledning att i större utsträckning observera sambanden mellan miljöåtgärder och handel. Det måste komma till klart uttryck i olika internationella organ, t.ex. GATT. För svensk del betyder exportinkomsterna av skogsprodukter intäkter på ca 60 miljarder kronor. Därför är det utifrån ett svenskt ekonomiskt handelsintresse viktigt att den svenska skogen inte skall drabbas av miljöförstöring. Jag nämner detta bara för att belysa sambandet mellan handel och miljö. Jag tror att Birgitta Hambraeus senare i debatten kommer att ta upp den frågan. Beträffande den senaste GATT-överenskommelsen, som statsrådet Gradin berörde, vill jag nu bara betona att uppgörelsen om jordbruket inte får leda till att vårt land blir avstjälpningsplats för jordbruksprodukter som framställts med kemikalier som vi förbjudit i vårt land. Regeringen förväntar sig en sundare internationell jordbrukshandel, säger statsrådet i sin deklaration. Det är vackert så. Men då vill jag fråga: Vad har regeringen gjort för att det skall råda ömsesidighet på den punkten? Vilka kontrollmöjligheter har regeringen tänkt sig för att vi inte här i Sverige skall importera livsmedelsprodukter som är framställda på ett sätt som inte vi i Sverige har godkänt? Jag tycker också att det i EFTA-debatten kring GATT-överenskommelsen finns övertolkningar om att Sverige skall gå före andra länder då det gäller avreglering av handeln på jordbrukets område. Herr talman! Intresset för svensk utrikeshandel koncentreras nu nästan helt till EG-området, som en följd av integrationsprocessen inom EG. De svenska företagens direktinvesteringar inom EG får alltmer karaktären av förväntningsinvesteringar i de europeiska ländernas huvudstäder. Ibland tycker jag också att man glömmer bort att titta på de investeringar som sker inom EFTA-länderna. De har också ökat, i nästan motsvarande grad. Det finns anledning att understryka det i den här debatten. Annars brukar man bara framhålla investeringarna i EG-länderna. För att Sverige skall kunna hävda sig även i andra länder finns det anledning att inte enbart inrikta investeringarna på EG-länderna. Jag vill därför fråga utrikeshandelsministern: Vad gör regeringen för att stimulera intresset och främja handeln med andra regioner än EG? Riksdagens beslut om EG våren 1989 innebär att Sverige skall delta i den västeuropeiska integrationen i största möjliga utsträckning, så långt detta är förenligt med vår neutralitetspolitik. Bakom det beslutet fanns en bred politisk enighet. Det var bra och också nödvändigt, och jag vill betona att centern står fast vid detta beslut. Det anger förhandlingsuppläggningen inför förhandlingarna med EG. Men det får inte innebära att EG-debatten därmed är slut. Detta gäller inte minst i det längre tidsperspektivet — efter 1992. Sverige har gemensamma värderingar med övriga västeuropeiska länder inom många områden. Det underlättar automatiskt handelskontakterna och är en väsentlig grund för vårt deltagande i den västeuropeiska integrationen. Men samtidigt måste utgångspunkten vara att vi kan hävda också sådana värderingar där samstämmigheten med EG-länderna inte är lika påtaglig. Ett deltagande i integrationen i Västeuropa kan ge många fördelar, t.ex. ur sysselsättningssynpunkt och för att främja handeln. Det innebär inte att behovet av en aktiv svensk näringspolitik eller en aktiv svensk politik på andra områden därmed är tillgodosett. Det finns skäl att också restaurera hemmafronten. Inte heller har svenska exportföretag framtiden tryggad av enbart EG. En del företrädare för svensk industri försöker få oss att tro det. Andra försöker få oss att tro att ungdomarnas tågluffande i Europa förutsätter medlemskap i EG eller anslutning till en tullunion. Det har märkts ibland i den politiska debatten, i uttalanden från företrädare för näringslivet. Handeln med EG-länderna har i dag utan tvekan stor betydelse för svensk ekonomi. EG är en betydande handelspartner för vårt land. Ca 50 96 av vår export, värdemässigt sett, avsätts inom EG-området. Ändå bör vi, menar jag, i större utsträckning slå vakt om vår handel med andra länder. Det faktum att hälften av den svenska handeln i dag sker med EG-länderna är inget skäl för att ensidigt inrikta handeln med EG. I stället bör vi eftersträva att vidga vår utrikeshandel till flera länder för att begränsa vår sårbarhet. Det är aldrig bra att lägga alla ägg i samma korg, vilket vi gör om vi koncentrerar handeln till EG-området. Vi har all anledning att fästa större uppmärksamhet vid den handel som sker med övriga delar av världen. Ca 50 96 av exporten går faktiskt till länder utanför EG-området, vilket många tycks glömma bort i den ”EG-yra” som nu råder i vårt land. För Sverige, som är ett litet land med stor utrikeshandel, är det viktigt att bedriva handel med så många länder som möjligt. Vi får inte göra oss beroende av ert handelsblock. EG är en tullunion med uppgift att främja inåt och diskriminera utåt. Därför skall vi inte ensidigt stänga in oss i Västeuropa. Enligt centerns uppfattning är det nödvändigt att Sverige och de svenska företagen kan samarbeta och handla med alla delar av världen, inkl. EG. Jag vill ange några mål för att utveckla svensk utrikeshandel: 1. Stärk Norden som hemmamarknad genom att avlägsna handelshinder. 2. Stärk EFTA-samarbetet inför de förestående EG-förhandlingarna. 3. Ge EFTA i uppgift att åstadkomma frihandelsavtal med Nordamerika, Japan och Östeuropa, för att nämna några exempel. 4. Utveckla handeln med u-länderna i syfte att stärka deras ekonomiska situation. 5. Utarbeta ett samlat åtgärdsprogram för ett ökat samarbete med öststaterna — särskilt med Baltikum. Herr talman! Mot bakgrund av den ökade integrationen i Västeuropa inom ramen för EG är det nödvändigt att stärka och utveckla handeln i Norden. De nordiska länderna är inte bara viktiga ekonomiska partner för varandra, utan har också i långa stycken en likartad principiell syn. Därför måste de olika handelshindren i Norden tas bort för att vi skall få en vidgad och utvecklad marknad i vårt närområde. Norden som hemmamarknad har ju etablerats som mål i det nordiska samarbetet. Det finns emellertid många hinder för handel och ekonomiskt utbyte mellan de nordiska länderna. Det arbete som bedrivits de senaste åren har inneburit kartläggning och vissa principiella riktlinjer. De konkreta resultaten av detta arbete har däremot inte varit så många. Ett nordiskt program motsvarande EG:s vitbok bör tas fram enligt centerns uppfattning. Syftet bör vara att avlägsna olika handelshinder för att kunna etablera Norden som en riktig hemmamarknad för Sverige. Regeringen måste i det här avseendet forcera arbetet. Jag säger till Anita Gradin: Öka takten i det nordiska arbetet! Jag har en känsla av att regeringens engagemang för Norden ofta stannar vid vackra tal. Norden har en viktig roll att spela i EG-integrationen, men jordbruksministern, som samtidigt är vår minister för nordiskt samarbete, är inte med i regeringens särskilda EG-råd. Jag tycker att det borde vara lika angeläget att han ingick i regeringens EG-råd som att enskilda statssekreterare ges frihet att förhandla och tolka förhandlingarna inom GATT och EG. EFTA har en central roll i de svenska överläggningarna med EG och för att främja svensk utrikeshandel. Eftersom de olika EFTA-länderna bör samordna sina förhandlingar med EG är det nödvändigt att stärka EFTA:s ställning. På den punkten delar jag utrikeshandelsministerns synpunkter i deklarationen. Samma inställning kom också till uttryck vid Oslomötet. EFTA-deklarationen från Oslomötet visade att organisationen nu måste ställa högre krav på sig själv än vad som hittills gjorts. Det var ett besked som centern noterar med tillfredsställelse. Mycket talar för att EFTA behöver juridiska organ jämställda med EG:s, men utan den överstatlighet som kännetecknar EG-organen. I dagens handelspolitiska deklaration säger statsrådet att ”ingen institutionell form för det framtida samarbetet skall uteslutas på förhand”. Jag vill fråga Anita Gradin vad hon menar med den formuleringen. EFTA-samarbetet bör också ges vidare ambitioner än att enbart tjäna ett förhandlingssyfte i överläggningarna med EG. Jag tycker att EFTA borde få en central uppgift i arbetet med att åstadkomma frihandelsavtal också med andra länder och ländergrupper än EG. Nordamerika är redan nu näst efter Västeuropa vår viktigaste exportmarknad. Det får inte glömmas bort. Sverige och de nordiska länderna eller hela EFTA-blocket bör verka för frihandelsavtal med Nordamerika. Även med Japan och andra dynamiska regioner bör vi eftersträva en utvidgad handel. Näringslivets organisation i Sovjetunionen håller på att förändras. Statshandelssystemet håller på att mjukas upp. Enskilda företag har nu rätt att bedriva handel under vissa fastställda villkor. Utvecklingen i Baltikum är av stor betydelse. Därför bör vi eftersträva ökade kontakter och handelsutbyten mellan t.ex. Gotland, sydöstra Sverige och det baltiska området. Hela den nya utvecklingen i Östeuropa kan för Sverige, som geografiskt ligger nära, få ökad betydelse i det längre tidsperspektivet. Jag uppfattar regeringens deklaration så, att regeringen och utrikeshandelsministern ansluter sig till de tankegångar som vi i centern tidigare presenterat t.ex. i våra motioner om handeln och ett vidgat Europasamarbete. Det är bra att det finns samsyn på den punkten. EG har upprättat officiella avtal och kontakter med östeuropeiska länder via SEV. Det finns enligt vår uppfattning ingenting som motsäger att EFTA-länderna skulle kunna spela en mera aktiv roll i handel och industriell utveckling i samarbete med Östeuropa. Även den dynamiska utvecklingen i olika länder i Ostasien bör öppna för ökad svensk handel med denna del av världen, liksom med tredje världens länder. Deras roll i världshandeln tycks falla i glömska i det korta EG-perspektivet, som nu i alltför hög grad präglar svensk politisk debatt. Herr talman! Sverige skall självfallet pröva de olika förslag till harmonisering av lagar och förordningar som följer i spåren på EG-integrationen. Men det får inte innebära att vi villkorslöst går in i ett fördjupat samarbete med EG. EG-harmoniseringen får inte innebära att vi gör avkall på viktiga miljö-, hälsooch regionalpolitiska ambitioner eller på Sveriges neutralitetspolitik. Med det sistnämnda har jag också svarat på den andra delen av Nic Grönvalls fråga. Statsrådet Gradin hänvisade i sitt anförande till de 24 olika arbetsgrupper som arbetar med EG:s vitbok och den särskilda redovisning som lämnats till riksdagen i dag. När det gäller den särskilda redovisningen i EG-frågan är det — det vill jag betona, och jag ansluter mig här till vad exempelvis Nic Grönvall sade — otillfredsställande att den har lämnats till riksdagen så sent att vi inte har hunnit läsa in materialet till dagens debatt. Likaså är det otillfredsställande att regeringen anser det viktigare att först informera massmedierna innan vi får information här i riksdagen. Nu kan någon invända att informationen var avsedd för en senare debatt, men då ställer jag frågan: Varför ordna en presskonferens kl. 8 på morgonen, om det här dokumentet var avsett för en senare debatt? Det är otillfredsställande att riksdagen får stå så offside i de olika EG-förhandlingarna och när det gäller den EG-information som av allt att döma finns att ge. Delar av regeringen ingår nu tillsammans med företrädare för industrin och de fackliga organisationerna i EG-rådet, som har bildats som ett resultat av fjolårets riksdagsbeslut om EG. I de olika arbetsgrupperna bedrivs ett arbete som riksdagen inte har insyn i. Detta är inte tillfredsställande ur demokratisk synpunkt. I den allmänna debatten riktas ibland farhågor för att regeringen vill ”smyga på” svenska folket förhandlingsuppgörelser med EG utan att riksdagen fått tillfälle att yttra sig under förhandlingsarbetet. Det handlar i slutändan om ”take it or leave it”. Det finns anledning att regeringen tar allvarligt på de här kritiska synpunkterna. Riksdagen måste på ett mera aktivt sätt än hittills komma till tals i den pågående EG-processen. Informationen till riksdagen om harmoniseringen med EG måste förbättras. Annars verkar det som om regeringen smyger omkring med EG-frågorna som en tjuv om natten, och det var kanske inte meningen. I dag får exempelvis Antonia Axelsson Johnson och fackliga företrädare i EG-rådet mer information än riksdagens ledamöter. Från centerns sida har vi aktualiserat att det behövs ett parlamentariskt organ. Det räcker inte med EFTA-delegationen. Jag vill fråga Anita Gradin: Vad avser den socialdemokratiska regeringen att vidta för åtgärder för att riksdagen på ett mera aktivt sätt skall kunna följa och ta del av förhandlingarna med EG? Eller skall riksdagen först i sista stund få information? Herr talman! I slutet av sitt anförande tog statsrådet upp handeln med u-länderna och deras situation. I alltför hög grad har u-länderna och deras situation kommit i skuggan av den Europadebatt som nu förs alltmera intensivt både i vårt land och i hela Europa. Det är olyckligt. Det är också allvarligt när u-ländernas andel av den svenska utrikeshandeln — med undantag av Asien — har minskat, som utrikeshandelsministern påpekade. Sverige har anledning att aktivt arbeta för att förbättra u-ländernas situation och inte medverka till att resa nya murar mot dessa länder. Den risken är påtaglig, om vi koncentrerar vårt arbete inom utrikeshandeln på enbart EG och Västeuropa. Flera olika skäl talar för att vi aktivt måste arbeta för att stödja u-länderna bl.a. genom att underlätta deras export. U-länderna måste exportera för att kunna köpa för sin utveckling nödvändiga varor, men också för att klara av sin ofta svåra skuldbörda. En öppen och fri handel fungerar bäst när parterna på världsmarknaden agerar utifrån likartade förutsättningar. Införande av handelshinder mellan utvecklade och industrialiserade länder bör inte accepteras, inte heller mellan u-länder och industriländer. Frihandelssystemet kan dess värre leda till negativa effekter vad beträffar fördelningen av ekonomiska resurser mellan industrioch utvecklingsländer. Det är därför angeläget att en öppen och fri världsmarknad inte förstärker obalansen som nu råder mellan fattiga och rika länder. Avslutningsvis, herr talman, dagens handelspolitiska debatt förs — som flera talare har påpekat i debatten — i ljuset av den ökade fixeringen till EG. För de som nu håller på att stirra sig blinda på EG finns det anledning att påminna om att Europa är större än EG. Världen är större än Europa! Det skall vi utnyttja, eftersom det öppnar möjligheter för ekonomiskt mycket intressanta perspektiv i handelspolitiska sammanhang.